Fru talman! Tack för svaret, justitieministern. Den som slutar förbättra, slutar att vara bra. Jag tycker att justitieministerns svar andas gammal hederlig socialdemokratisk retorik, det vill säga att vi i Sverige är bra, nästan världsbäst, och att vi inte har så mycket att förbättra eller lära oss av andra. Det är mycket som är bra inom kriminalvården, inte minst de fysiska förhållandena. Det är varmt, det finns mat, sanitetsförhållandena är goda, man får duscha och så vidare. Men det är inte riktigt det som min interpellation handlar om. Den handlar tvärtom om den kritik som har förts fram av kommissionären för mänskliga rättigheter från Antitortyrkommittén vid ett besök i Sverige i april 2004. Det har tidigare gjorts besök och inspektioner i Sverige, på 90-talet, och en del rapporter har avlämnats. När man läser dessa rapporter finns det saker som jag fortfarande anser inte är tillgodosedda. Det är bra på många sätt i svenska häkten och fängelser. Man kan också poängtera att förhållandet mellan vårdare och intagna är gott och avspänt. Och det är någonting som vi ska vara väldigt glada över. Vid besöket i våras på Kronobergshäktet framkom det en del kritik. Nu kommer den kritiken att konkretiseras i en rapport som kommer i slutet av juni. Det kommer också att komma förslag till förändringar som man vill att Sverige ska göra. Kommissionären pekade bland annat på problemet med att de häktade är inlåsta under väldigt lång tid av dygnet - 23 timmar av 24 möjliga i de värsta fallen - och att det är dålig kontakt bland de intagna och andra, även när de inte har restriktioner. När man tittar på detta med restriktioner framkom det 2003 att närmare 100 % av de häktade i Göteborg var ålagda restriktioner initialt, och under resten av häktestiden hade ungefär hälften restriktioner. Det har kommit lagändringar. Men vid kontakter med bland annat chefen för häktet här i Stockholm uppger han att ungefär 45 % av de häktade i dag har restriktioner mot tidigare 50 %. Det har alltså minskat väldigt lite. Det som också är anmärkningsvärt är att andelen som har restriktioner i Göteborg är så mycket större. Där är siffran 65-70 %. Jag undrar vad justitieministern har för kommentar till det, alltså hur det kan skilja sig åt så mycket på olika ställen i landet mellan andelen häktade som har restriktioner. Man kan också notera att det i Stockholm är ungefär 25-30 intagna per år som har de allra strängaste restriktionerna, det vill säga att de inte kan se på TV, läsa tidningar eller ta emot besök. I Göteborg är det ungefär 25-30 per vecka och kanske ännu fler som har de strängaste restriktionerna, vilket också är märkligt. När häktade har restriktioner - och jag är mycket väl medveten om att en hel del självklart behöver och ska ha det - har de ändå vissa rättigheter. Bland annat ska de ha rätt att vistas utanför cellen två timmar per dag, det vill säga 14 timmar i veckan. Det målet kan inte kriminalvården uppnå. I Stockholms häkte är det bara ungefär hälften av de häktade med restriktioner som har den möjligheten. De som inte har restriktioner har också väldigt små möjligheter att vistas utanför cellen. Det är i stort sett bara på en enda avdelning på Kronobergshäktet som de häktade har möjlighet att vistas utanför cellen de här sex timmarna. Det är på en avdelning för kvinnor, på en gemensamhetsavdelning. Avslutningsvis tänkte jag bara nämna att den här kommissionären lär ha påstått, när han var på Kronobergshäktet, att han fick samma känsla som i Tjetjenien när han var på de här rastgårdarna. Jag vill gärna höra vad justitieministern har för kommentar till det.

Fru talman! Den första frågan jag vill svara på är den om restriktioner. Det är riktigt att vi har fått kritik, och det har blivit en förändring. Det är ju så att det ska kunna ges tillstånd till restriktioner när det är fara för utredningen. Men detta är en avvägning i förhållande till det intrång som det innebär för den enskilde. Det är viktigt att tillämpningen sker med den balansen som utgångspunkt. Annars kan man ju alltid säga att det kan försvåra sakens utredning - rent teoretiskt. Det är något som jag brukar understryka, att detta är en avvägning. Och det ska vara sådan risk för sakens försvårande att det överväger över den inskränkning som det innebär att ha restriktioner som är ganska kraftiga. Det här innebär också att det kan bli en bedömning som skiljer sig åt runtom i Sverige. Det är olyckligt. Vi ser det ibland. Tanken är ju att det ska minimeras med hjälp av Högsta domstolen och prejudikat. När det gäller en sådan här avvägning och balans är det dock väldigt svårt att ha väldigt tydliga prejudikat. Läget är alltså att det ska vara en balans och att man ska överväga. Men hur man bedömer i det enskilda fallet går det inte att lagstifta om. Det är viktigt att man ändå följer frågan noga. Det är också viktigt att till exempel Riksåklagaren följer frågan noga och ser till att man försöker få samma nivå runtom i vårt land. Men vi ser det som sagt ibland. Det är också en konsekvens som vi kan få genom att vi har självständiga domstolar och självständiga domare som fattar sina egna, självständiga beslut. Sedan är det riktigt att det är en svår situation på häktena och att det naturligtvis försvårar saker och ting. Vi hoppas och tror, med den utbyggnad som sker, att situationen kommer att förbättras. Det har blivit fler personer i häkte och också i fängelse. Det beror framför allt på två saker, som jag nämnde i den förra interpellationen. Domstolarna har höjt sin praxis. Man dömer hårdare. Polis och åklagare har dessutom fått kraftiga resursökningar, vilket gör att man klarar upp inte minst fler allvarliga brott. Vi får alltså fortsätta på det sätt som jag sade tidigare. Vi får fortsätta att utveckla kriminalvården. Det kommer på olika sätt att behöva vidtas åtgärder för att få en ännu mer effektiv kriminalvård än vi har i dag. Men det kommer också att behövas att vi fortsätter att bygga ut antalet platser.
Fru talman! De jurister och advokater som träffade kommissionären har påtalat att det är svårt att få restriktionerna prövade av rätten. Det sker i få fall, och det blir få ändringar. Det är en teoretisk möjlighet att det ska bli ändrad praxis och prejudikat, men det verkar i vart fall inte ha hänt någonting hittills. Även om en häktad har restriktioner kan man ju hitta olika lösningar för att de ska kunna få mer av mänsklig kontakt. Man kan ju ha samsittning med andra, som inte är målskamrater. Man kan försöka ha andra lösningar. När det gäller den här utevistelsen är det mycket begränsat för alla häktade. Det skulle inte vara så farligt om det var en kort häktningstid. Men dessvärre är det ju så att många nästan inte ens hinner ut och avtjäna. Så var i alla fall bilden på Kronobergshäktet när jag besökte dem för några veckor sedan. Några avtjänade hela sin tid i häktescell. Då är det mer allvarligt om man inte kan få komma ut. Där hade de det så också, på grund av personalbrist och resursskäl, att de intagna erbjöds en timmes rastning på gården på taket, den så kallade buren, mellan kl. 8 och 9 på morgonen. Det var rätt svårt att motivera de intagna att gå ut och få frisk luft kl. 8, för då hade de knappt gått upp. På Kronobergshäktet sliter personalen hårt och gör ett bra arbete utifrån den situation som råder. Det måste jag nog säga. Sedan kanske en del tycker att man inte ska hålla på och dalta så mycket med de häktade. De får väl skylla sig själva, det är kriminella och så vidare. Då är det ändå viktigt att påminna sig att de som är häktade är personer som är oskyldiga. De är ännu inte dömda. Det vet justitieministern också mycket väl om. De har rätt att bli behandlade på ett humant och godtagbart sätt. Jag tycker att det är mycket skrämmande om Sverige ska få internationell kritik. Vi är bra, men vi är inte ofelbara. Det hade varit intressant att höra justitieministern kommentera den kritik som ändå har förts fram och som jag vet kommer i skriftlig form i juni. Hur ser du på den kritik som kommissionären för mänskliga rättigheter har fört fram mot Sverige? Det finns kritik där det står att den här behandlingen är omänsklig. Finns det någon berättigad kritik i det som kommissionären för fram och vad vill justitieministern i så fall göra åt det? Det skulle jag vilja höra lite mer om.
Fru talman! Häktesproblemen får en fortsättning i anstaltsproblem. Eftersom det inte finns tillräckligt med platser på våra fångvårdsanstalter tvingas klienterna att stanna kvar i häktena under en alltför lång tid. Det underlättar inte återanpassningen till samhället. Den 1 april utfärdade Arbetsmiljöinspektionen ett förbud mot överbeläggningen vid Kronobergshäktet. Samtidigt fick vi reda på att i Västerås fick 58 intagna dela på 47 platser. Det är siffror som belyser det allvarliga i läget. Det handlar inte om vård och omhändertagande utan om förvaring där mänskliga rättigheter riskerar att nonchaleras. Vad har ministern att säga till dem som finns på våra häkten i dag, deras släktingar, deras vänner? Är det bara löfte om att nya häkten ska byggas? Kriminalvårdsdirektören Lena Häll Eriksson säger i en tidningsintervju att det tar ungefär två år att bygga ett häkte. Mycket hinner hända innan det har gått två år. Hur ska människovärde i vård kunna beaktas under nuvarande svåra omständigheter?
Fru talman! Med risk för viss upprepning vill jag säga att det behövs fler platser. Det är väldigt viktigt. Det är inte den enda åtgärd som behöver vidtas. Men jag vill inte gå händelserna i förväg. Den rapport som det talas om här kommer, som Hillevi Engström mycket riktigt säger, att sändas till Sverige, och vi ska kommentera den på rätt sätt. Den tas sedan upp i ministerkommittén och offentliggörs därefter. Jag ber att få avvakta och agera i den ordning som det är tänkt.
Fru talman! Jag ska inte förlänga debatten. Jag har ställt frågor men inte fått något svar på dem, men jag ser fram emot svar senare när rapporten blir offentliggjord. Jag tycker i alla fall att det är viktigt att poängtera - med tanke på att Sverige ska vara trovärdigt i internationella sammanhang - att det inte är roligt att läsa de här artiklarna och den kritik som Sverige har fått. Jag tycker att det allvarliga egentligen är behandlingen. Överbeläggning är en annan fråga. Jag tror att det här att få kontakt, komma ut och få en mänsklig behandling och att betraktas som oskyldig är det väsentliga. Jag tror inte att vi där har några olika uppfattningar. Det är ändå viktigt att det händer någonting och inte drar ut flera år till på tiden.